Herr talman! Jag föreställer mig att kammarens Övriga ledamöter i likhet med mig anser det onödigt att i kväll ta upp en omfattande debatt i anledning av dessa centerpartimotioner, bl.a. därför att alla de spörsmål som aktualiseras i motionerna, såvitt jag kan se, kommer att bli föremål för diskussion då de återkommer till kammaren i särskilda utskottsutlåtanden. Till att börja med vill jag ändå instämma i motionärernas konstaterande att det i dagens samhälle krävs en aktiv näringspolitik — eller kanske rättare sagt en aktivare näringspolitik än tidigare — utan att därför skriva under på motionärernas funderingar om att socialdemokratin först nu skulle ha insett nödvändigheten av en väl fungerande näringspolitik.

Det är praktiskt taget bara jordbrukspolitiken och socialpolitiken som man inte hittar i de här motionerna. Dessa motioner, som är stora och omfattande, även om de är kortfattat skrivna, mynnar ut i att riksdagen i princip skall godkänna de grunder som motionärerna anger för en aktiv näringspolitik. Detta yrkande har bankoutskottet av formella skäl icke kunnat ta upp till prövning. Vidare önskar motionärerna att riksdagen skall hemställa hos regeringen om tillsättande av en arbetsgrupp som skall utarbeta ett preciserat näringspolitiskt handlingsprogram. Utskottsmajoriteten anser att detta krav inte bör bifallas, ty det måste ankomma på de olika politiska partierna att från sina speciella ideologiska utgångspunkter utarbeta sina olika näringspolitiska handlingsprogram. Socialdemokratin har för sin del ett bra näringspolitiskt handlingsprogram, som godkänts av partikongressen. Vi behöver alltså inte vända oss till riksdagen och begära hjälp med den saken. Det skulle vara av intresse att punkt för punkt gå igenom denna del av motionen, men kammaren kommer om en liten stund vid behandlingen av bankoutskottets utlåtande nr 10 angående småföretagens situation att kunna diskutera den punkten i motionen och sedermera undan för undan ta upp de olika delproblemen. Utskottet framhåller också, att de flesta av motionens punkter redan är föremål för utredning. Detta har herr Börjesson i Glömminge nyss verifierat. Några av motionsundertecknarna är t.o.m. ledamöter av en del av dessa utredningar. Skalar man bort allt detta, återstår det praktiskt taget ingenting i motionen att ta fasta på. Jag kommer fram till att motionärerna slår in öppna dörrar. För mig ter det sig orealistiskt att nu begära ytterligare utredningar. Det skulle åstadkomma ett dubbelarbete och försena de åtgärder man vill genomföra. Antonsson har emellertid i sina anföranden berört ett par saker som jag inte kan underlåta att säga några ord om. Herr Börjesson attackerade bl.a. räntepolitiken. Den saken får vi tillfälle att ingående diskutera när bankoutskottets utlåtande angående den ekonomiska politiken föreligger någon gång i maj. Men ganska snart får kammaren möjlighet att resonera om räntepolitiken, om man vill det; strax efter påsk kommer utlåtandet över granskningen av riksbankens verksamhetsberättelse upp på föredragningslistan. Centerpartiets representanter har ju förklarat att man inte har någon erinran mot den räntepolitik som har förts under 1968 och att man inte tänker reservera sig på den punkten. Jag kommer sedan till herr Antonssons anförande. Herr Antonsson började med att påstå att utskottets utlåtande är ett förbryllande dokument. Det betyget skulle jag snarare vilja sätta på motionerna och reservationen. Så som jag nyss sade kan det inte vara obekant för motionärerna att dessa frågor är under handläggning. Det har ju också visat sig att motionärerna inte fått gehör från de övriga borgerliga partierna. Såväl folkpartiets som moderata samlingspartiets representanter i utskottet har sagt att man inte med bästa vilja i världen kan biträda motionerna, även om man på vissa punkter och kanske i långa stycken kan instämma i vad som sägs i motionerna. Det kan väl även vi på socialdemokratiskt håll göra. Om det bara gäller motionens 17 punkter kan även vi i vissa delar biträda motionen. Men i övrigt tycker vi att motionen är ett förbryllande dokument, för att använda herr Antonssons ord. Det är sympatiskt att herr Antonsson tror att vi här i riksdagen skulle kunna skapa ett flerpartiprogram i näringspolitiska frågor. När inte ens de borger liga i bankoutskottet kan enas om en skrivning i denna fråga, hur skall man då kunna begära att andra partier skall biträda ett förslag till sådant handlingsprogram? Som jag förut sade måste de olika partierna var för sig skriva sina egna näringspolitiska handlingsprogram. Vi kan, för att ta ett exempel, vara ense om att slå vakt om den fulla sysselsättningen. Men det är inte alldeles säkert att vi kan komma överens om vägarna som leder till det målet, och på den punkten kanske det så småningom skär sig ganska mycket. Således tror jag inte att det är möjligt att nå enighet härvidlag. I övrigt anförde herr Antonsson ett citat ur motionen. Han sade kanske inte öppet men menade tydligen att utvecklingsbara företag har måst slå igen därför att regeringen haft en negativ inställning till företagsamheten. Så är naturligtvis inte fallet. Det skulle vara intressant att höra herr Antonsson berätta vad han avsåg. Jag tror vi har ett sådant ekonomiskt klimat, att goda och utvecklingsbara företag inte tvingas slå igen på grund av regeringens politik. Herr Antonsson tycker att Investeringsbanken är bra, men här är vi inte helt överens. Visserligen anser man nu att vi skall ha Investeringsbanken kvar, men då vi förde fram förslaget om en investeringsbank kunde man till nöds gå med på att det inrättades en bank för ett år — längre tid ville man inte vara med om. Det är i och för sig glädjande att man nu har kommit till insikt om att det kan vara bra att ha Investeringsbanken.

Man skall således på gammalt känt manér ha staten som hjälpgumma för att vara med och städa upp där det enskilda näringslivet har misslyckats. Jag tror inte att sådana polemiska uttalanden är en bra grund att bygga på för att skapa en bred samling kring ett näringspolitiskt handlingsprogram. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! Jag åberopar i och för sig varken folkpartiet eller moderata samlingspartiet med deras ståndpunkter såsom garanter för socialdemokratin. Jag ville endast påpeka att det är ganska märkligt att de borgerliga partierna inte ens har kunnat komma överens i en fråga som denna. Det bevisar att klyftan mellan dem är stor. Såväl folkpartiets som moderata samlingspartiets representanter har naturligtvis, precis som vi, ansett att det vore att göra de 17 punkter som aktualiseras i motionen en otjänst, om alla dessa frågor släpptes ut i en ny långrotande utredningskvarn. Vi tror att det är orealistiskt, ja, helt enkelt felaktigt, att förfara på det sättet. Jag skulle kunna ta upp en diskussion med herr Antonsson och andra på punkt efter punkt och vederlägga detta påstående. När man skalar bort de frågor som redan är föremål för utredningar återstår, som jag tidigare sade, praktiskt taget endast en liten detalj, en skattefråga, som varken är under utredning eller kommer att behandlas på annat sätt. Det skulle vara alldeles orimligt att på detta sätt börja nya utredningar. Vi inom utskottsmajoriteten kan inte finna att det är någon mening med att sätta en käpp i hjulet för utvecklingen genom särskilda utredningar rörande frågor som redan befinner sig under utredning. För att som ett exempel ta lokaliseringspolitiken, som både herr Börjesson i Glömminge och herr Antonsson i tidigare anföranden snuddat vid, så brottas vi i bankoutskottet för närvarande med över tjugo lokaliseringsmotioner av de mest skiftande slag, och vi måste försöka komma överens om hur vi skall kunna klara behandlingen av dem. Även lokaliseringspolitiken är ju föremål för många olika utredningar. 1968 års lokaliseringsutredning har t.ex. tillsatt en expertutredning med landshövding Lemne i spetsen, och man har också en rådgivande nämnd där herr Fälldin är medlem. Det måste då ur praktiska synpunkter vara olämpligt att skicka ut lokaliseringspolitiken till ytterligare en omgång i utredningskvarnen.

Herr talman! Eftersom jag från denna kammare har representerat folkpartiet i utskottet så kanske det kan vara på sin plats att även jag får säga några ord angående utskottets inställning och inte bara låta utskottet företrädas av en socialdemokrat, som ju på intet sätt fullständigt har redogjort för våra åsikter i denna fråga. Vad gäller herr Antonssons motiv rörande denna motion så är vi på det klara med att de varit mycket goda, och vi uppskattar det intresse som har visats genom att motionen har väckts. Folkpartiet har tidigare, både självständigt och tillsammans med centerpartiet, mycket tydligt givit belägg för att vi i huvudsak haft samma åsikter i frågor av detta slag. När vi folkpartister vid behandling av denna motion inte helt kunde komma på samma linje som centerpartisterna i utskottet, så berodde detta på att motionärerna yrkar på tillsättandet av en utredning som skulle utarbeta ett preciserat handlingsprogram i enlighet med vad som anförts i motionen. Även om motionens första yrkande inte kunde tas upp till behandling i utskottet, krävde man ju i motionen en utredning med uppdrag att utarbeta ett handlingsprogram beträffande de olika avsnitt som hade angivits i motionen.

På det sättet skulle vi få tillfälle att direkt framföra våra synpunkter på näringspolitiken i stället för att göra det i en utredning som skulle vara parlamentarisk. I en sådan utredning måste vi ju redan från början med hänsyn till det parlamentariska läget förutsätta, att resultatet inte skulle kunna komma att bli ett gemensamt program. Vi vet ju att socialdemokratiska representanter inte kan ha samma uppfattning som vi enligt de prov på sin inställning som de tidigare lämnat vid behandlingen av många av dessa frågor. När vi skulle ta ställning till frågan, om vi skulle gå med på en utredning trots att vi ansåg att det var klokare att redovisa våra synpunkter så som vi tidigare har gjort tillsammans med centerpartiet, kom vi till den slutsatsen, att vi inte borde gå med på motionärens önskemål.

Dessutom har vi räknat upp en hel del framställningar som gjorts i motioner både från enbart folkpartiet och gemensamt från folkpartiet och centerpartiet. Vi har alltså valt att redovisa vår ståndpunkt när de olika förslagen kommer upp till behandling i riksdagen.

Herr talman! Herr Franzén i Motala kom kanske att ta i litet för kraftigt när han i sitt inlägg sade, att folkpartiet och moderata samlingspartiet inte med bästa vilja i världen kunnat gå med på centerpartiets önskemål. Herr Löfgren har just redovisat folkpartiets synpunkter, och för moderata samlingspartiets del skall jag i korthet säga något. Vi tror att det är verklighetsfrämmande och att det inte skulle föra saken framåt att söka få en parlamentarisk arbetsgrupp att formulera något slags handlingsprogram. På borgerligt oppositionshåll skulle man kanske kunna skriva ihop sig inom en sådan arbetsgrupp, men regeringspartiet har inget intresse av en arbetsgrupp. Det har herr Franzén i Motala alldeles nyss uttalat. Man har där sin ideologi som är skild från vår ideologi, och man har i sitt näringspolitiska program formulerat hur man i praktisk handling vill föra ut sin ideologi. Herr Antonsson sade att han var förbryllad över att utskottet sköt över initiativ och ansvar på regeringen. Om utskottet så hade gjort, skulle jag ha förstått att herr Antonsson känt sig förbryllad, men utskottet gör faktiskt inte detta. Tvärtom talar utskottet nederst på s. 3 i utlåtandet om att den fortlö pande utformningen av näringspolitiken liksom hittills måste ske i samverkan mellan regering och riksdag. Och vänder man på bladet, finner man att utskottet på nytt säger, att det synes vara en uppgift för regeringen och för de skilda politiska partierna att formulera mera Övergripande <näringspolitiska program. Vi kommer inte ifrån, att två skilda ideologier står mot varandra. Att söka släta över och på så sätt få som resultat en del urvattnade formuleringar skulle knappast föra våra gemensamma intressen framåt. Vid bedömningen av denna fråga måste också beaktas — det har framhållits både av herr Löfgren och av herr Franzén i Motala — att utredningar pågår beträffande de flesta punkter som har aktualiserats av centerpartiet, utredningar som har fått sina direktiv anpassade efter dagens läge. Hade så inte varit fallet, hade man kunnat efterlysa nya direktiv, men dateringen av utredningsdirektiven ger besked om att de är up to date. Också där kan jag läsa direkt ur utskottets utlåtande, där det talas om 1968 års kapitalmarknadsutredning, 1968 års utbildningsutredning, 1968 års lokaliseringsutredning samt den omgestaltning av företagareföreningarnas organisation och verksamhet som beslöts 1968. Man kan också erinra, som utskottet gjort, om det näringspolitiska råd som inrättades i mars 1968. På en rad punkter har man alltså initierat en utredningsverksamhet med direktiv som svarar mot dagens behov. Vi måste också konstatera att i grundsynen finns det skillnader mellan socialdemokratin och den borgerliga oppositionen, vilket gör det föga troligt att en parlamentarisk arbetsgrupp skulle kunna komma fram till en gemensam målsättning och gemensamma praktiska grepp. Vi måste nog som tidigare räkna med att regeringen för fram sina synpunkter, och från oppositionshåll får vi föra fram våra i förhoppningen att den diskussion som härigenom uppstår och föres här i riksdagen skall kunna leda fram till goda lösningar.

Herr talman! Jag har inte riktigt klart för mig varför herr Franzén känner ett behov att blanda in mig i denna debatt och göra det genom att åberopa att jag tillhör lokaliseringsutredningen. Jag tillhör inte lokaliseringsutredningen som är en enmansutredning, men jag ingår i den rådgivande nämnd som utredningsmannen har till sitt förfogande. Jag kan också nämna att jag hade tillfälle att delta i utskottets arbete vid den första föredragningen av denna motion, men just på grund av att jag deltog i en studieresa som den rådgivande nämnden gjorde hade jag inte tillfälle att vara med om motionens vidare behandling. Men om herr Franzén i Motala tror att den omständigheten att jag tillhör den rådgivande nämnden innebär någon lösning på det problem som rests i motionen, så måste han ha läst utredningens direktiv mycket dåligt. Vi har inte alls den vittfamnande uppgift som motionärerna velat ge den tilltänkta utredningen.

Man har bara pekat på enskildheter här och där.

är ni färdiga med den sammanfattningen, så lägg fram den! Då kan vi se i vilka avseenden vi är ense och var meningarna går isär. Jag har den uppfattningen att ni inte är färdiga med den sammanfattningen, och därför har vi erbjudit denna möjlighet att följa det normala mönstret i alla andra sammanhang, nämligen att komma tillsammans och se efter vad det är vi är ense om. Därefter kan diskussionen och allmänhetens intresse koncentreras till de frågor där vi har skilda uppfattningar. Vad finns det egentligen för principiell anledning att avvisa detta sätt att arbeta också när det gäller dessa frågor? Det är det spörsmålet som kvarstår efter den behandling denna motion har fått.

Herr talman! Jag sade i mitt första anförande att också vi i långa stycken kan ansluta oss till vad som anförts i den aktuella centerpartimotionen. I detta avseende föreligger alltså inga särskilda meningsskiljaktigheter. Att jag åberopade herr Fälldin berodde på att jag ville anföra ett exempel på att man begärt en extra utredningsomgång, i detta fall beträffande lokaliseringspolitiken, trots att herr Fälldin var representerad i detta sammanhang. Jag kommer inte ihåg om jag då sade att herr Fälldin bara är medlem i den rådgivande nämnden — det är för övrigt inte så litet att vara med i den, ty herr Fälldin kan säkerligen göra sin stämma hörd även där — men om jag inte nämnde det var det ett förbiseende. Herr Fälldin sade att utredningen inte har till uppgift att ta upp alla de lokaliseringspolitiska aspekterna, men det finns ju också flera andra utredningar som ägnar sig åt lokaliseringspo litik och dithörande frågor, t.ex. glesbygdsutredningen. Vidare säger herr Fälldin att han tycker att det är underligt att socialdemokratin inte verkligen presenterar ett näringspolitiskt program, om man nu anser sig ha ett helt färdigt sådant. Men det finns väl över huvud taget inga sådana program som någonsin blir helt färdiga, ty de måste ju anpassas till de nya situationer som uppstår. Jag är säker på att även socialdemokratin får tillfälle — och den har också skyldighet härtill — att undan för undan ändra sitt näringspolitiska handlingsprogram i takt med tidens krav. Skulle man inte göra det, vore man säkerligen ganska snart akterseglad. Både herr Regnéll och herr Löfgren har på ett utomordentligt sätt refererat vad jag har sagt om grundorsaken till att utskottet har skrivit såsom det har gjort. Vi tycker att det är opraktiskt att skicka ut alla dessa frågor till en arbetsgrupp som skulle försöka åstadkomma ett principprogram. Vi tror att det i och för sig skulle skada de frågor som riksdagen nu har att ta ställning till. Vi vet ju så väl hur det går till i det här huset. Varje utredning som vi tillsätter kryper vi bakom och säger att på grund av att det för närvarande pågår en utredning kan vi ingenting göra. Det skulle betyda att många bra saker som vi skulle kunna göra i praktiken skulle begravas på grund av en eventuell ytterligare utredning. Det är det vi avser när vi säger att det är onödigt att just nu sätta i gång att utreda denna fråga.

Herr talman!

Det är bara att hoppas att denna insikt och förståelse sprider sig mera utanför detta hus väggar. Jag är medveten om de utredningar som pågår inom detta stora område. Den «<lokaliseringspolitiska stödverksamheten, översynen av kapitalmarknadens struktur och funktionssätt samt utredningen om en ny aktiebolagslagstiftning emotses med stort intresse. Frågan om offentlig upphandling, som tagits upp i en ny utredning, är givetvis också av största värde.

Till denna fråga får vi säkerligen anledning återkomma längre fram i olika sammanhang. Jag är emellertid angelägen att påpeka att man inte löser de mindre och medelstora företagens problem enbart med specialutredningar, hur välkomna dessa än må vara. Det behövs, som vi framhållit i våra av bankoutskottet nu tillstyrkta motioner, en allsidig utredning om såväl arbetsförhållandena som eventuella samhällsinsatser. Utskottet har i sitt utlåtande särskilt tryckt på behovet av utredning om den mindre industrins problem. Men mindre och medelstor företagsamhet innebär bara till en liten del industri. Merparten av den kvartsmiljon människor som deklarerar inkomst av rörelse i en eller annan form har sin sysselsättning inom andra näringsgrenar, främst inom handeln och servicenäringarna. Strukturförhållanden samt — för att citera utskottet — »tekniska, ekonomiska, administrativa och marknadsmässiga problem» finns hos företagen oavsett näringsgren. Ett dagsfärskt exempel — det återgavs i tidningarna häromdagen — utgör rapporterna om åkerinäringens krissituation, där bl.a. bristen på eget kapital och ordnade arbetsförhållanden tycks ha medfört att dessa småföretagare hamnat i ett ytterst brydsamt läge.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

Herr talman! Vid punkten 1 i detta utskottsutlåtande har det avgivits en reservation av ledamöter från moderata samlingspartiet. Reservationen innebär endast ett principuttalande »att statliga företag skall till statsverket erlägga marknadsmässig ersättning för från departement och andra myndigheter mottagna tjänsteprestationer». Det helt nyligen inrättade industridepartementet har redan till sig knutit en hel del experter på industrins och företagsamhetens område. Det är ingen anmärkning att så har skett. Den service som emellertid därigenom möjligen kan ges de statliga företagen är sådan som enskilda företag själva får betala i vanliga fall. Det är mot den bakgrunden som det måste anses rimligt att en ersättning utgår för eventuella sådana tjänster. Det är nämligen en förutsättning för konkurrens på lika villkor, vilket det ständigt och jämt understryks att man skall ha. Jag är ytterst förvånad över att utskottsmajoriteten inte kan gå med på en så självklar sak som att göra ett sådant uttalande som här har begärts. Det är därför, herr talman, som jag nu ber att få yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Jag kan inte undgå att tycka att reservanterna ser spöken mitt på ljusa dagen. Vad som hänt är att det nyinrättade industridepartementet företer en stat för sin verksamhet, som bl.a. omfattar experter. I en motion yrkas att man skulle pruta ner denna stat med en miljon kronor och att eventuella utredningar skulle betalas av de statliga bolagen. I reservationen begärs däremot bara ett uttalande om att de statliga företagen skall betala för konsultuppdrag. På denna punkt är vi inte oense. Vi som företräder utskottsmajoriteten kan gärna instämma i ett sådant uttalande, men vi tycker att det är onödigt att framhäva denna detalj. Ingen kräver att riksdagen skall uttala att de tjänstemän som anställs i departementet skall avlönas enligt gällande avtal och följa gällande tjänstereglemente. Samma sak är det med det här. Det är självklart att ersättning skall erläggas, och därför tycker vi inte att det behöver särskilt framhållas. Misstänksamheten och försöken att liksom tolka in någonting skumt i detta finner vi vara alldeles onödigt. Visst skall konsultuppdrag betalas, men den del som har att göra med statens ägaransvar skall inte belasta företagen. Vi är fullt ense i sak, men utskottsmajoriteten tycker inte att riksdagen behöver göra sådana här fullständigt onödiga uttalanden.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
Herr talman! Herr Svanberg säger att utskottsmajoriteten mycket gärna kan vara med på ett sådant här uttalande. Då förstår jag inte varför man inte är med på det. Det helt nya industridepartementet har vuxit mycket hastigt, och ur den synpunkten tycker jag att uttalandet är helt på sin plats. Det är inte jag som ser några skumma avsikter i detta.
Herr talman! Det finns ingen anledning att fortsätta denna diskussion. Jag sade inte att jag är överens med herr Magnusson om det uttalande reservanterna önskar att riksdagen skall göra. Jag sade att vi är ense om hur dessa ärenden skall behandlas i sak. Riksdagen bör inte göra ett uttalande som liksom poängterar att därest uttalandet inte gjorts så skulle det kunna förekomma skumma ting.

Herr talman! I motionerna 1: 272 och II: 304 framför vi motionärer åsikten att malmprospekteringsverksamheten bör ökas och att frågan om att etablera förädlingsindustrier i anslutning till de fyndigheter som upptäckts bör beaktas. Den meningen delas bl.a. av länsstyrelsen i Norrbottens län, som också vill ha en förbättring av möjligheterna till en snabb teknisk och ekonomisk undersökning av olika fyndigheters brytningsförutsättningar. I uttalanden från fackliga och andra organisationer i norrlandslänen ställs just i dessa dagar krav på ökade insatser för att få ett slut på den katastrofala avfolkningen. Bland de insatser som anvisas finns just möjligheten att genom en intensivare och effektivare malmprospektering få fram fler arbetstillfällen. Under den frågestund vi har avverkat tidigare i dag betonade också herr Eriksson i Bäckmora önskvärdheten av att prospekteringsarbetet påskyndas. Men i utskottets utlåtande nöjer man sig med att — liksom tidigare i olika statsråds svar på frågor och interpellationer — hänvisa till överväganden inom geologiutredningen och syftet med industrietableringsdelegationen. Detta är varken något svar på motionärernas yrkanden eller något som kan lätta på de stämningar som alltmer breder ut sig i norrlandslänen mot bakgrund av det aktuella sysselsättningsläget. Att det går att komma till resultat utan tidsödande utredningar och tungrodda delegationer visar ett exempel från Överkalix kommun, där driften vid en nyupptäckt kvartsoch fältspatsfyndighet är i full gång. I Isaksberget upptäcktes en mineralfyndighet av en enskild person. Denne har sedan tillsammans med en annan person, men utan någon större uppmuntran från högre ort, fått i gång brytningen. Dessa män lyckades få kontakt med ett bolag som var intresserat av brytningen, och man lyckades också nå en Ööverenskommelse om att all arbetskraft skulle rekryteras från orten. Bland de människor som nu på ett eller annat sätt är engagerade i denna brytning råder en samstämmig optimism om förutsättningarna för framtiden. Man talar om liknande och andra fyndigheter i andra delar av Norrbotten och Västerbotten, man diskuterar möjligheterna att bygga ett centralt malverk vid kusten, man lanserar idén om en omfattande konststensindustri o. s. v. Allt detta tyder på en optimism och en tro på Norrland och dess framtid, som man tyvärr inte finner motsvarighet till i statsmakternas agerande. Nu har enligt tidningsuppgifter fattats beslut om diamantborrning i Lautakoski i Tärendö kommun, där man skall utforska täljstensfyndigheten. Kaunisvaarafyndigheten är det tyst om. Den utredning som redan pågått orimligt länge tar fortfarande tid på sig. I detta sammanhang ställer man sig frågan om det är nödvändigt att statlig gruvbrytning måste vara lika lönsam överallt som i malmfälten. I en tid när ordet jämlikhet är så flitigt i bruk — och rätten att finna arbete i den landsdel där man rotat sig och vill bo hör ju otvivelaktigt till den bilden — skulle man alltså inte kunna tänka sig att starta även en något mindre lönsam brytning för att ge människorna i dessa bygder arbete. Utskottets skrivning övertygar inte mig om att inte en aktivisering på malmletningsområdet är motiverad.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
Herr talman! Det finns ingen anledning för mig att ingå i polemik med fru Marklund på denna punkt. Låt mig bara säga att det pågår ett intensivt prospekteringsarbete vad gäller malmförekomsterna speciellt i Norrbotten men även på andra håll. Däremot skulle man Önska en större insats när det gäller den vidare undersökningen sedan väl geologerna har gjort sitt arbete. Det gäller alltså de rent praktiska beräkningarna i en rent företagsekonomisk undersökning. För det ändamålet har t.ex. i Norrbottens län Norrlandsfonden anställt en egen geolog för dylika undersökningar. Vi har från olika håll inom länet vädjat till LKAB att deltaga i desamma. Det är på det området arbetet bör ske. Det är viktigare än geologernas arbete med de översiktliga prospekteringarna. Sedan är det ju alltid så att om en fyndighet inte visar sig vara brytvärd, så tror man att det är »fiffel och båg» och att det är någon som vill bevisa att en brytning inte är möjlig. Jag skall här inte uttala mig om fyndigheten i Överkalix, ty jag tror inte man skall dra för stora växlar på detta fall. Men jag är glad om det kan bli något av detta, och jag hoppas att brytning skall vara möjlig på flera andra håll. Det är emellertid inte med detta anslag som man vinner så mycket på den punkten. Sedan tog fru Marklund upp frågan om huruvida gruvbrytningen måste vara lika lönsam överallt. Det är ju ett helt annat problem, och den diskussionen kan vi föra i ett annat sammanhang. Där har jag mycket liten anledning att polemisera mot henne. Men det är inte det motionen gäller, utan där är ju fråga om anslag till ytterligare geologer.

Herr talman! Under denna punkt behandlas motionerna I: 486 och II: 556. Som huvudmotionär i denna kammare vill jag anföra några synpunkter i anslutning till motionerna. Vi har i motionerna framlagt förslag på forskningsområdet, vilka vi anser böra genomföras för att vårt näringsliv effektivare och bättre än som hittills varit möjligt skall kunna samordna alla enskilda och samhälleliga insatser. Vi erkänner gärna värdet av de åtgärder som ledde till inrättandet av styrelsen för teknisk utveckling. De medel som enligt propositionen skall ställas till styrelsens disposition anser vi borde ha tilltagits rikligare med hänsyn till uppgifternas stora betydelse. Vi har i våra motioner ingående redovisat på vad sätt vi anser det vara möjligt att uppnå ett väsentligt bättre utbyte av forskningen. Motionerna utmynnar i yrkanden som sammanfattats i sex punkter. Jag tror att kammaren håller mig räkning för att jag inte närmare går in på dessa utan inskränker mig till att hänvisa till de detaljerade uppgifterna i motionerna. Jag vill emellertid, utan att gå in på de enskilda punkterna, särskilt peka på beställningsforskning och forskningsförmedling genom ett fristående institut underställt styrelsen för teknisk utveckling enligt det förslag vi har framlagt. Med anledning av den långt framskridna tiden vill jag, utan ytterligare kommentarer, yrka bifall till reservation 2 av herr Per Jacobsson m.fl. vid punkten 12.

Herr talman! Låt mig bara säga att det inte råder någon som helst oenighet inom utskottet när det gäller betydelsen av teknisk forskning och utveckling. Just beställningsforskning behandlades emellertid också av fjolårets riksdag, och riksdagen fann då att man inte borde inrätta något särskilt institut.

I januari har dessutom tillkallats sakkunniga som fått i uppdrag »att utreda samordningen av viss statlig forskningsverksamhet», som det heter i utlåtandet, och de torde komma att syssla även med dessa problem. Mot denna bakgrund och eftersom kammaren senast i fjol prövade detta ärende finner utskottet sig inte böra biträda motionerna.

Undertecknad anhåller härmed om ledighet från riksdagsarbetet under tiden 27 mars—17 april 1969 på grund av utlandsresa. Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 9— 14 april för deltagande i Interparlamentariska Unionens rådsmöte i Wien. Undertecknad anhåller om ledighet från riksdagsgöromålen under tiden 9— 11 april för deltagande i Interparlamentariska Unionens rådsmöte i Wien.

Herr talman! Nödvändigheten av en betydande jordbruksproduktion i norra Sverige och i skogslänen underströks av 1967 års riksdag, då beslut fattades om den framtida jordbrukspolitiken. Den produktion som passar bäst inom norra Sverige och i skogslänen är mjölkproduktion. Förhållandevis små arealer och lämpliga betingelser för stråfoderproduktion gör andra produktionsinriktningar i nämnda områden mindre lönsamma. Vid en undersökning på lantbrukshögskolan har det också visat sig att cirka två tredjedelar av jordbrukarna i dessa områden är mjölkleverantörer. Ett stöd åt mjölkproduktionen i dessa bygder ger följaktligen den bästa effekten, om man vill åstadkomma en lönsam produktion och samtidigt hålla bygden öppen. Detta innebär också en mycket god beredskapsåtgärd. 1967 års riksdagsbeslut innebar att såväl leveranstillägg som arealbidrag avskaffades och att i stället vissa jordbrukare fick ett övergångsbidrag. Beslutet medförde för många en stor försämring. Det extra mjölkpristillägget utgår efter en viss skala: det är högre i översta Norrland och sjunker söderut. Detta tillägg bibehölls oförändrat i 1967 års beslut. Bidragen avser ju att täcka de högre produktionskostnaderna i dessa bygder, och att de har stor betydelse för leverantörerna i dessa bygder är fullständigt klart. Det aktuella stödet har varit oförändrat sedan budgetåret 1962/63. I de motioner som behandlas under förevarande punkt i utlåtandet föreslås en höjning med 25 procent. Man skall när man bedömer dessa frågor också ta i beaktande att leverantörerna fått vidkännas ökningar av fraktkostnaderna, vilket sänkt lönsamheten. En höjning av dessa bidrag är därför mycket starkt motiverad. Det föreslås nu i stort sett endast en uppräkning motsvarande den penningvärdeförsämring som förekommit. Denna uppräkning skulle medföra en kostnadsökning på 8 miljoner kronor.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

Herr talman! Jag vill helt instämma i herr Jonassons anförande och understryka att den fråga som vi nu debatterar är betydelsefull både för jordbrukare och för andra som lever i norra Sverige. Tyvärr börjar alltför många jordbrukare och även andra som är bosatta i Norrland misströsta om att regeringen menar allvar med alla sina uttalanden om önskvärdheten av ett livskraftigt jordbruk i Norrland. Pessimismen om framtiden är stor. Även jordbrukarna på de mest rationaliserade företagen misströstar om möjligheten att få lönsamhet i sin bästa produktion, d. v. s. mjölkproduktionen. Under den gångna veckan gjordes en spontan uppvaktning inför jordbruksministern liksom inför landsändans riksdagsmän, varvid en grupp KR-jord brukare belyste omöjligheten av att med ständigt stigande kostnader — nu senast höjda räntekostnader — bedriva lönsam jordbruksdrift i Norrland, speciellt i Norrbotten. Dessa jordbrukare har följt myndigheternas råd vid uppbyggandet av sina jordbruksföretag, och det är lätt att förstå deras besvikelse när de trots all satsning ändå nödgas konstatera att deras företag ger dem och deras familjer en timinkomst, som ligger avsevärt under vad LO:s låglönegrupper har. Riksdagens principbeslut år 1967 om jordbrukspolitiken underströk nödvändigheten av att en betydande jordbruksproduktion kunde upprätthållas även inom norra Sverige. Bibehållandet av det år 1962 beslutade mjölkpristillägget i norra Sverige innebar att riksdagen var införstådd med att jordbruket i vår landsända arbetar med sämre naturliga betingelser än i andra delar av landet men att det trots detta ansågs vara ett samhällsintresse att jordbruk kunde fortleva där. Omsorgen om landets försvarsberedskap var ett av skälen. Andra skäl var jordbrukets viktiga roll för befolkningens färskvaruförsörjning samt jordbrukets betydelse för andra näringars gynnsamma utveckling i dessa av avfolkning drabbade bygder. Men enligt min bestämda mening är det inte bara ett bygdeintresse utan ett riksintresse att förbättra lönsamheten för norrlandsjordbruket, så att framtidstron återvänder. Ett viktigt led därvidlag är att återställa realvärdet av utgående extra mjölkpristillägg. Jag är glad över att hela vårt parti — ja, hela oppositionen — vill ställa sig bakom detta för Norrlands framtid så väsentliga krav. Herr talman! Med stöd av det anförda yrkar jag bifall till reservationen 1.

Herr talman! I jordbruksutskottets utlåtande nr 1 behandlas ju Kungl. Maj:ts framställningar om anslag under nionde huvudtiteln för nästa budgetår. Vi inom utskottsmajoriteten har vid prövningen av framställningarna funnit att de gjorda avvägningarna och prioriteringarna kan godtagas. — Motioner har väckts på olika punkter; de är gamla bekanta. Jag skall inte bestrida att motionärerna har stöd för sina synpunkter, vilka naturligtvis kommer att utvecklas också från denna talarstol. Herr talman! Jag har velat säga detta därför att jag räknar med att i fortsättningen vid de olika punkterna kunna fatta mig rätt kort, något som jag hoppas vinner efterföljd. Det har ju för övrigt av de två inlägg som hittills gjorts framgått att reservanterna redan tycks följa denna princip. Så några kommentarer till reservationen 1! Det är alldeles riktigt som herr Jonasson anförde, att denna anslagspost för det extra mjölkpristillägget har tillkommit för att kompensera vissa kostnadsfördyringar för mjölkproduktionen i olika delar av de norra landskapen. Det är fråga om sju områden. Norrbotten får t.ex. 10 öre och Mellansverige 1—2 öre per kg mjölk. Den utredning som företagits har visat att det anslag som står till förfogande har kunnat fylla den avsedda uppgiften, och det har alltså inte blivit någon eftersläpning, om man ser saken ur den synpunkt som herr Jonasson mycket riktigt anlade. Jag är helt på det klara med att jordbruket i Norrbotten och i andra delar av de norra länen befinner sig i en bekymmersam situation — det vore omöjligt att hävda något annat. Men jag tror, ärade kammarledamöter, att det inte går att lösa alla dessa problem genom ett sådant här bidrag, som i själva verket får mycket liten betydelse för området som sådant. Nej, enligt min mening krävs det insatser av ett helt annat slag än vad som här förordats. De som reserverat sig i fråga om olika anslag — nu gäller det cirka 8 miljoner kronor — säger ofta att ett bifall till reservationsförslagen inte kan ändra förutsättningarna för dem som drar upp riktlinjerna för budgeten. Så sade man även i går vid behandlingen av en huvudtitel — det och det anslaget ansågs inte kunna ändra budgetsituationen. Men vi kan ju inte se anslagen isolerade, utan vi måste göra en samlad bedömning. Till herr Petersson i Gäddvik vill jag säga att jag har all respekt för uppvaktningar — sådana förekommer ju då och då. Häromkvällen var en grupp alldeles förtjusande sjuksköterskeelever här uppe och uppvaktade för att framlägga sina problem. Man hittar alltid problem på alla områden, och uppvaktningar kommer därför alltid till stånd. Därför är det inget märkligt att gruppen från detta område uppvaktade. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Persson i Skänninge säger att det är en ren avvägningsoch prioriteringsfråga var man skall lägga ned pengarna. Jag förstår mycket väl att man måste ta in också denna synpunkt i bilden, ty det är en sund reaktion. Om man gör en prioritering som vi föreslagit tror jag att det är en klok åtgärd med hänsyn till förhållandena. Herr Persson i Skänninge säger att bidragen i detta avseende har ganska liten betydelse för området, och i viss mån kan detta vara rätt. Men med hänsyn till den avflyttning och det igenläggande av åker samt den försämring av naturen som sker tror jag att vår prioritering har stor betydelse för bygden. En prioritering har även stor betydelse för vissa människor när de skall bedöma sina möjligheter att fortsätta med mjölkproduktion eller inte. Enligt herr Persson i Skänninge måste andra åtgärder till, helst i större omfattning. Detta är alldeles riktigt. Men då vill jag konstatera att man inte i tillräcklig omfattning tagit till de kraftigare åtgärder som man bort tillgripa. Detta gör att man under alla omständigheter bör begagna de utvägar som är möjliga för att förbättra förhållandena inom detta område.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge säger att det behövs andra åtgärder för att hjälpa Norrlands jordbruk. Det kan jag gärna hålla med om. Men vilka förslag har herr Persson då att komma med? Ett faktum är att den senast genomdrivna jordbrukspolitiken har medfört stor pessimism bland jordbrukarna i Norrland, och alltför många tvivlar på att statsmakterna menar allvar med sina uttalanden om önskvärdheten av ett livskraftigt jordbruk där uppe. Arbetslösheten i Norrland är också så stor, att en övergång till andra näringar är mycket svår att genomföra. Det förslag som nu framförts i form av en reservation är i alla fall ett positivt förslag att hjälpa jordbruket i den norra landsändan.
Herr talman! Jag har ingen anledning att bemöta herr Jonasson, eftersom jag inte tyckte att han sade någonting som stod i strid mot vad jag tidigare anförde. Däremot vill jag till herr Petersson i Gäddvik säga att jag inte talade om att andra åtgärder skulle tillgripas för Norrlands jordbruk. Jag sade att andra åtgärder måste till för att klara de problem som Norrland i övrigt har. Jag nämnde inte bara jordbruket, ty herr Petersson måste nog hålla med mig om att man inte löser Norrlands problem enbart genom en satsning på dess jordbruk. Där måste onekligen andra åtgärder till.

Herr talman! Det bör inte råda någon tveksamhet kring frågan om huruvida Norrbotten eller Norrland skall ha en bestående jordbruksproduktion även i framtiden. För detta förhållande talar den av statsmakterna bedrivna satsningen på s.k. KR-jordbruk, koncentrerad rationalisering. Därvidlag har Norrbotten hittills kommit längst och har de flesta enheterna. Målsättningen för den statliga satsningen på KR-jordbruk har varit att ge jordbrukarna en inkomst som motsvarar lantarbetarlönen. Tyvärr måste konstateras att lönsamheten för dessa KR-jordbruk i accelererande tempo försämras. Många bidragande orsaker kan finnas; nämnas bör kanske särskilt de kraftigt stegrade byggnadskostnaderna och kraftfoderpriserna. I dag har situationen för KR jordbrukarna blivit den att målet — uppnående av en timersättning som motsvarar lantarbetarlönen — blivit en alltmer avlägsen hägring. Givetvis består inte de norrländska och särskilt inte de norrbottniska jordbruksenheterna av enbart KR-företag. Fortfarande hör huvudparten av Norrbottens aktiva jordbrukare till den grupp som icke erhållit statligt stöd. Frågan om en höjning av det extra mjölkpristillägget, som närmast berör norrlandsjordbruket, utgör underlaget för den debatt vi nu för här i kammaren. Som jag nämnde har de ekonomiska förutsättningarna snabbt försämrats för mjölkproducenterna i Norrbotten.

Herr Persson i Skänninge har sagt att uppvaktningar förekommer rätt allmänt, men för dessa jordbrukare, som inte tidigare hade varit med om någon sådan, var den i alla fall en stor sak. De fick bi. a. tillfälle att framlägga sina bekymmer för jordbruksministern. För att deras ekonomiska problem skall kunna lösas finns efter vad jag förstår endast ett alternativ vid denna tidpunkt, nämligen att riksdagen beslutar om en uppräkning av det extra mjölkpristillägget. Situationen är så allvarlig för mjölkproducenterna att jag inte kan tänka mig att riksdagen går på avslagslinjen. Jag har uppehållit mig vid KR-jordbrukarnas ekonomiska situation av den anledningen att det här är fråga om jordbruksföretag som med statligt stöd, helt enligt riktlinjerna för den nya jordbrukspolitiken, uppbyggts med tanke på att bli lönsamma företag. Det gäller således en grupp av jordbrukare som med stöd av staten försöker bedriva ett jordbruk med tekniska och mekaniska hjälpmedel, vilket ur alla synpunkter bör vara det mest rationella och effektiva. Herr Persson i Skänninge menar att det inte betyder så mycket för mjölkproducenterna om man lämnar ett bidrag. Jag skall ge kammarens ledamöter ett exempel. För Norrbottens del innebär en 25-procentig uppräkning av det extra mjölkpristillägget cirka 2,5 öre. Om vi utgår från en besättning med 12 kor och en medelavkastning på 5 000 kg, betyder höjningen för denne jordbrukare en inkomstförstärkning med 1470 kronor. För den som har 30 kor innebär den en inkomstförstärkning med 3 675 kronor och för den som har 45 kor en ökning med 5512 kronor. Detta är rätt ansenliga belopp, herr Persson i Skänninge, och det är just dessa kronor i marginalen som betyder så kolossalt mycket. När man talar om extra mjölkpristillägg skall man komma ihåg att det inte rör sig om hjälp bara till mjölkproducenterna, utan det får ses som ett stöd åt hela det norrbottniska och norrländska jordbruket. Hittills har utvecklingen varit den att när en jordbrukare upphört med mjölkproduktionen har han också upphört med jordbruket. Jag vill inte på något sätt polemisera mot jordbruksutskottet för att det avstyrkt motionen; jag vädjar i stället till kammarens ledamöter att stödja reservationen. Det har sagts att man skall anpassa produktionen till situationen. I Norrbotten har utvecklingen gått i sådan riktning att mjölk nu får importeras till vårt län under åtta av årets samtliga månader. Vi har verkligen anpassat oss till situationen. Mjölkproduktionen i Norrbotten ligger i dag på gränsen till minimiproduktion för att ekonomiska förutsättningar att klara transportoch mejerikostnaderna över huvud taget skall finnas. Vi skulle behöva en årsinvägningsökning med minst 10 miljoner kilo för att mejerierna i framtiden skall klara kommande kostnadsökningar. Herr talman! En höjning av det extra mjölkpristillägget är en ödesfråga för det norrbottniska jordbruket.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

Herr talman! Jag vet inte varför herr Stridsman i sin exemplifiering stannade vid 45 kor. Det hade väl varit bättre att fortsätta och säga att om en jordbrukare har 55 kor tjänar han så och så mycket, om han har 100 kor tjänar han så mycket 0. s. v. Såvitt jag vet har emellertid Norrbotten inte egendomar av den storleksordningen. Det är möjligt att sådana finns i de trakter där herr Stridsman bor. Jag tycker att jag känner Norrbotten ganska bra, och det har även sagts mig att där huvudsakligen finns småbruk — jag tror t.o.m. att det står i motionen. Man talar om att penningvärdet har förändrats sedan 1962, då tillägget senast höjdes. Men konsumentprisindex har mellan åren 1962 och 1968 stigit med 26 procent, och det bör inte glömmas bort att framför allt de större mjölkproducenterna samtidigt kan anses ha gjort de största rationaliseringsvinsterna. Herr Stridsman vädjade till kammaren att den skulle bifalla reservationen. Det vore nog bättre om herr Stridsman undersökte hur det låg till med dessa frågor och sedan presenterade materialet. Han skulle finna att mycket få jordbrukare i detta område har så många kor som 45. Det har sagts mig — jag står inte för sanningshalten — att i Norrbotten ligger mjölkproduktionen för en brukare på i genomsnitt 8 000 kilo. Om man räknar med en höjning med 2 öre blir prisökningen 160 kronor — mer blir det inte, och det tycker jag att kammarens ledamöter bör hålla i minnet.
Herr talman! Jag beklagar att herr Persson i Skänninge inte uppmärksamt lyssnade på mitt anförande. Jag sade att jag medvetet uppehöll mig vid KR företagen för att belysa hurudana förhållandena är på jordbruk där statsmakterna satsat pengar för att de skall bli exempel på hur ett modernt, effektivt jordbruk skall bedrivas. Herr Persson i Skänninge säger då att det inte finns så stora jordbruk i Norrbotter att de har 45 kor. Varför sade jag inte lika gärna 60 kor? Jag vill bara upplysa herr Persson i Skänninge att de siffror jag nämnde är framräknade av lantbruksnämnden i Norrbottens län. Tyvärr tog herr Persson i Skänninge fel när han förmodade att jag kanske var en av dessa jordbrukare. Jag är varken mjölkproducent eller jordbrukare och har alltså ur den synpunkten inga särskilda intressen i denna fråga. Men som invånare i Norrbottens län har jag den uppfattningen, att jordbruket som är en del av Norrlands näringsliv behövs för att vi skall kunna bevara Norrland och klara dess sysselsättningsproblem. Herr Persson i Skänninge sade i ett tidigare anförande att man inte löser mjölkproducenternas problem med ett sådant här bidrag. Men, herr Persson, ge då ett enda exempel på vilka andra bidrag utskottsmajoriteten och det socialdemokratiska partiet vill ge, när nu dessa bidrag anses vara för små! Jag skulle vara mycket tacksam för ett enda exempel. Herr Persson i Skänninge säger vidare att man inte kan klara Norrland genom jordbruket. Det vet vi norrlänningar så väl! Men vi vet också att jordbruket, som jag tidigare sagt, är en del av Norrlands näringsliv. Jag är emellertid mycket tacksam för tips på andra åtgärder och om herr Persson kan påverka sina partikamrater att ge Norrland bättre möjligheter även på andra områden.
Herr talman! Herr Stridsman sade att vi i Norrland har KR-jordbruk som staten satsat ganska stora pengar på. Det är i och för sig riktigt. Vi betalar statsbidrag med 40 procent eller vad det nu kan vara på vissa investeringar. Herr Stridsman säger vidare att jag bör komma ihåg att man inte bara har KR-jordbruk i Norrland utan även andra jordbruk. Det visste jag förut; det behövde herr Stridsman inte tala om för mig. Jag sade också att det är möjligt att man på KR-jordbruken har detta antal kor men att det ju också finns andra jordbrukare som inte har detta stora antal kor på sina brukningsenheter.

Herr talman! Jag vill upprepa min anhållan till herr Persson i Skänninge — han kanske kan återkomma senare om hans repliktid nu är slut. Vill alltså herr Persson upplysa om följande: 1. Vilka bidrag utöver detta, som han anser vara för litet, vill han ge det norrländska jordbruket? 2. Vilka andra åtgärder tänker herr Persson på, när han säger att man inte löser norrlandsproblemen med att satsa på jordbruket utan att det behövs helt andra åtgärder?

Herr talman! Som motionär under några år i denna fråga har jag tagit mig friheten att begära ordet, även om det har getts signaler om att denna debatt bör begränsas. Jag tycker att detta är en så pass viktig fråga för Norrland att jag bör ta tillfället i akt att säga några ord. Även jag återgår till riksdagens principbeslut år 1967, då riktlinjerna för jordbrukspolitiken fastställdes. Därvid underströks nödvändigheten av att en betydande jordbruksproduktion upprätthålles i norra Sverige. Det är det kombinerade jordoch skogsbruket som är den vanligaste driftsformen i denna del av landet. All erfarenhet visar också att den är den lämpligaste och mest effektiva. Inom den kombinationen måste mjölkproduktionen tillmätas en avgörande betydelse, inte minst därför att valloch annan foderproduktion har de relativt sett bästa naturliga förutsättningarna i Norrland. Skall det kunna finnas ett livskraftigt jordbruk enligt principbeslutet 1967, måste de ekonomiska betingelserna för just mjölkproduktionen vara så goda som möjligt. Här har tidigare åberopats en undersökning som har utförts vid lantbrukshögskolan angående norra Sveriges jordbrukare. Där framgår det att två tredjedelar av brukarna är mjölkleverantörer. Den återstående tredjedelen har till övervägande del sin huvudsakliga sysselsättning och därmed sin försörjning inom annan näringsgren. De nötkreaturslösa jordbruken återfinns främst i gruppen 2—10 hektar, och många av ägarna är folkpensionärer. Det innebär att det övervägande flertalet av de aktiva jordbrukarna driver mjölkproduktion. Därför tycker jag det är konsekvent att man i årets utskottsbetänkande har rubricerat den här frågan »särskilt stöd åt vissa jordbruk> — det har tidigare stått under »stöd åt det mindre jordbruket>, och det är ju inte helt en riktig rubrik. Jag vill också få erinra om att det i statsverkspropositionen i år, bil. 13, beträffande länsplaneringen för Jämtlands län redovisas förslag till särskilda produktionsstimulerande åtgärder inom jordbruket. Det har alltså i länsplaneringen ansetts vara en integrerande del av lokaliseringspolitiken att vidta sådana åtgärder, och det skulle vara helt i stil med principbeslutet att upprätthålla ett livskraftigt jordbruk i den delen av Norrland. Vår befolkning i Jämtlands län är fortfarande till nära 30 procent beroende av jordoch skogsbruk. Leveranstillägget för mjölk som tidigare fanns har avskaffats, vilket innebär ett betydande inkomstbortfall. Därmed har det extra mjölkpristillägget fått ökad aktualitet och betydelse just i Norrland. Jag skall inte anföra några exempel såsom bevis — jag tycker att de exempel som herr Stridsman anförde är vältaliga. Jag skulle kunna komplettera dem med uppgifter även från mitt eget län, men jag skall avstå från att göra det. Jag vill dock vitsorda att detta extra mjölkpristillägg är mest betydelsefullt för de större mjölkproducenterna, och det är för dem det betyder en reell inkomstförbättring och ökad lönsamhet. Också jag skall följa exemplet och fatta mig kort. Jag vill därför nu endast yrka bifall till reservationen nr 1.
Herr talman! Jag ber om överseende med att jag kommer igen. Jag har en känsla av att herr Stridsmans namn gör att han ständigt kommer tillbaka i denna talarstol. Herr Stridsman har anmodat mig att nämna några konkreta förslag som jag och mina partivänner vill genomföra för de här norrlänningarna. Det är klart att jag skulle kunna räkna upp många förslag för vilka jag skulle kunna få majoritet inom min grupp, så det behöver inte herr Stridsman vara orolig för, men jag har inte hittat en enda sak utöver mjölkbidraget som herr Stridsmans partivänner förordar. Jag kan nämna som exempel äldrestödet, som är en inte oväsentlig hjälp åt jordbrukarna. Vill herr Stridsman säga att äldrestödet är av noll och intet värde? Det har vi infört, och jag tror småbrukarna är tacksamma för det stödet. Även därutöver finns det mycket att anföra, men jag kan inte redogöra för allt här. Jag har rent allmänt sagt att om man vill lösa problemen, måste man gå andra vägar. Vill inte herr Stridsman acceptera det, då är herr Stridsman en ohjälpligt hopplös person att arbeta med i de här frågorna. Herr talman! Nu lovar jag att inte återkomma mer i den här debatten.

Herr talman! Jag hoppas att inte mitt namn skall avskräcka herr Persson i Skänninge från att fortsätta debatten.

Är det för mycket begärt att herr Persson då inför kammarens ledamöter meddelar, vilka bidrag herr Persson avsåg? Det är väl inte för mycket begärt? Herr Persson i Skänninge hänvisar till äldrestödet. Jag vill bara kort och gott säga, att äldrestödet var avsett att bli ett stöd. Hittills har det verkligen inte blivit något stöd till jordbruket.
Herr talman! Den här debatten har pågått länge, och det har gjorts många repliker i olika turordningar, men från vårt parti har det ännu inte sagts ett enda ord, och eftersom jag tillsammans med några partikamrater från Norrland har väckt en motion i denna fråga — det är inte första året — vill jag anföra en del synpunkter. Vi har krävt en uppräkning av det extra mjölkpristillägget i Norrland. Det finns ytterligare motiv utöver dem vi anfört i reservationen som jag nu helt kort vill framföra. De mindre jordbrukarna är en utpräglad låginkomstgrupp som inte fått nämnvärt av de senaste årens standardstegring, i vart fall i skogslänen. Arbetsmarknadsläget har medfört minskade möjligheter till omställning, och tillgången till sidoinkomster från tillfälliga arbeten har i stor utsträckning försvunnit. Läget är betydligt sämre nu än det var under 1960-talets första hälft, då mjölkpristilläggets nivå fastställdes. De två senaste åren har lönsamheten vid det mindre jordbruket snarare försämrats än förbättrats. Dessutom har skogsinkomsterna minskat genom kraftiga prissänkningar på skogsprodukter. Därtill skall läggas att småbrukarstödet i praktiken avskaffats efter 1967 års riksdagsbeslut, och även detta har betytt ett inkomstbortfall för det mindre jordbruket. Denna kort skisserade utveckling ställer stora grupper jordbrukare i skogslänen inför svåra ekonomiska problem — den starka uppvaktningen inför jordbruksministern från mjölkproducenter i norrlandslänen som ställde krav på snara åtgärder bekräftar det förhållandet. Många har utan egen skuld drabbats av en utveckling som gör att de har svårt att klara sig. Den föreslagna uppräkningen av mjölkpristillägget skulle naturligtvis inte vara någon alldeles avgörande åtgärd för deras del men skulle betyda en avsevärd uppmuntran och förbättring för dem. Den skulle återställa realvärdet till den nivå som tillägget hade 1962. Syftet med tilllägget var ju att kompensera norrlandsjordbruket för de sämre produktionsförhållandena som är orsakade av klimat, jordmån och dylikt, och att de faktorerna skulle ha förbättrats i samma grad som penningvärdet sjunkit är ju alldeles otroligt. I verkligheten har det jordbruksekonomiska klimatet försämrats. Det påpekande herr Persson i Skänninge gjorde beträffande äldrestödet vill jag bemöta med att säga att detta stöd visserligen är utmärkt men att resultatet beträffande just de av oss diskuterade mindre jordbrukarna har varit mycket olyckligt. De yrkanden som gjordes från oppositionshåll när äldrestödet beslutades och som gällde önskvärdheten av att fastställa ett minimibelopp har visat sig synnerligen befogade. När jag frågade inrikesministern i början på året fick jag beskedet att de här småbrukarna i stor utsträckning har tilldelats mycket små belopp, ända ned till 28 kronor i månaden. Detta vittnar ju inte om någon större generositet och är heller inget exempel på att man skulle vilja vidta några andra, verkligt effektiva åtgärder. I samband med jordbruksprisförhandlingarna signalerades faktiskt förbättringar i enlighet med de krav oppositionen ställde när äldrestödet genomfördes i fjol. Måhända kommer också en proposition om detta — den saken har jag inte hunnit informera mig ordentligt om. Men något större bevis på förståelse från regeringshåll för småbrukarna har vi ännu inte fått. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 vid denna punkt i jordbruksutskottets utiåtande nr 1.
Herr talman! Som siste talare i denna debatt kan jag nöja mig med att i stort sett instämma med mina kolleger från Norrland som har talat för reservationen. De skäl som anförts som stöd för en höjning av mjölkpristillägget är också helt giltiga för det län och de områden som jag representerar, Hälsingland och Gästrikland.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 inrätta en professur i ämnet radiobiologi vid lantbrukshögskolan i enlighet med vad reservanterna anfört,

Herr talman! Reservationen på denna punkt avser två tjänster vid lantbrukshögskolan.

Dessa tillfälliga anslag utgår för närvarande fram till den 1 juli. Huruvida det i fortsättningen kommer att lämnas något anslag för ändamålet vet man inte med säkerhet. Vi som står för reservationen anser att det är ett dåligt sätt att uppskatta värdefulla forskningsuppgifter och att bevara framstående vetenskapsmän åt vårt land. Den ena tjänsten är förlagd till den radiobiologiska institutionen vid lantbrukshögskolan. Chefstjänsten där uppehålls av en internationellt ryktbar vetenskapsman. Han är för närvarande utlånad till FN för tjänstgöring i Indien, ett klart bevis för att det är fråga om en mycket högt kvalificerad forskare. Den vetenskapliga verksamheten och forskningen på den institutionen har också en internationellt högt erkänd nivå. Den är dessutom för vårt eget vidkommande synnerligen viktig i dagens samhälle. Den har betydelse för folkhälsan, den har stort värde ur sam hällsekonomisk synpunkt med hänsyn till att den exempelvis kan sättas in på växtförädlingens problem. I vår tid sker ju ständigt atomsprängningar än här och än där ute i världen. Vi vet alla att med detta följer nedfall av radioaktivt stoft. Dessa radioaktiva ämnen som förs med vindar runt jordklotet och som hamnar även i vårt land infekterar foderväxterna. Dessa växter i sin tur konsumeras av husdjuren, och de radioaktiva ämnena vandrar på det sättet slutligen till människokroppen. Det är väl alldeles självklart vilket värde det måste ha med en forskning som kan försöka utreda möjligheterna att förekomma eller åtminstone bota skador som uppstår genom dessa radioaktiva ämnen. Jag tror inte att jag ur den synpunkten behöver tala så mycket om denna forsknings betydelse — den förstår alla. Som jag sade har denna forskning vid radiobiologiska institutionen på lantbrukshögskolan inte minst stor samhällsekonomisk betydelse.

Det pågår i vårt land just nu en debatt om möjligheterna att få fram proteinrikare sädesslag eller kulturväxter. På det sättet skulle vi nämligen kunna avstå från proteinimport från u-länderna, som själva mer än väl behöver sitt protein. Vid lantbrukshögskolans radiobiologiska institution har man upptäckt att man genom sådana analyser kan göra växtförädlingen mycket stora tjänster. Urvalet av sådana sorter tar nu mycket lång tid om det sker genom odling på marken, kontroll i laboratorier, nyodling och ny kontroll, varvid plantor systematiskt väljs ut för vidarebefordran. Det kan förflyta flera år innan man får fram ett sädesslag med de önskade egenskaperna. Genom radiobiologisk bearbetning går detta på ganska kort tid. Jag tror att det står alldeles klart för alla vilken betydelse den här forskningen vid radiobiologiska institutionen har. Reservanterna anser därför att det är i hög grad berättigat, att institutionen får samma ställning som Övriga institutioner vid = lantbrukshögskolan, d.v.s. att det inrättas en professur. Lantbrukshögskolans och reservanternas förslag tillstyrktes också av försvarets forskningsanstalt och statens råd för skogsoch jordbruksforskning. Den andra tjänsten gäller en statsagronombefattning i vattenvård. Även för denna tjänst utgår för närvarande ett tillfälligt anslag fram till den 1 juli. Vad som sedan kommer att ske vet man ingenting om. Också i detta fall rör det sig om en mycket framstående forskare med docentkompetens. Fjolårets riksdag avslog kravet om inrättande av en tryggare tjänst för denne forskare med motiveringen att behovet skulille tillgodoses genom den proposition som skulle lämnas angående naturvårdsforskning. Det kom en sådan proposition men det visade sig att den inte alls berörde den tjänst det här är fråga om, trots att det föreslogs en betydande upprustning i övrigt. Till årets riksdag har också framlagts en proposition om ytterligare nya tjänster inom naturvården, men ingen av dem berör just det område som vi här diskuterar. Ett bevis på att kravet i reservationen är berättigat torde vara att naturvårdsverket har tillstyrkt att den tjänst det här gäller inrättas som permanent tjänst vid lantbrukshögskolan. Jag vågar därför säga att förra årets beslut om avslag grundades på felaktiga premisser. Och ändå skriver nu utskottets majoritet att förra årets beslut kan tjäna som underlag för utskottets ställningstagande även i år. Det är verkligen en svag motivering. Denna tjänst har permanent karaktär men bestrides med tillfälliga anslag. Det är ganska märkligt! Alla känner vi till jordbrukets roll i miljöoch naturvården, och den har ju också uppmärksammats alltmer, inte minst i samband med vattenvården, där frågan är hur vi skall kunna motverka de skadliga verkningar som modern jordbruksdrift har. Jag tycker att det råder dålig överensstämmelse mellan den omtanke om miljöoch naturvården som man så allmänt och från alla håll nu talar om och det förhållandet att viktiga funktioner får utövas under så otrygga förhållanden som fallet är. Denna tjänst som statsagronom bör finnas vid lantbrukshögskolan och ingen annanstans. Den bör också utnyttjas vid undervisningen av blivande agronomer, inte minst därför att naturoch miljövården väl i framtiden blir verklighet på ett annat sätt än i dag. Jag tror att agronomerna då kommer att göra en mycket stor insats som opinionsbildare för en god miljövård och ett renare samhälle. Denna tjänst har också stor betydelse för övriga institutioner vid lantbrukshögskolan. Jag tycker att den ingår som en viktig detalj i hela högskolans arbetsområde.

Det finns risk för att man i annat fall konkurrerar bort dem från oss. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till utskottets utlåtande vid denna punkt.
Herr talman! Jag kan helt instämma i vad herr Hansson i Skegrie här an fört. Frågan om de berörda tjänsterna har hög angelägenhetsgrad, inte minst mot bakgrunden av det berättigade intresse som miljövården har väckt inom alla politiska partier och berörda myndigheter, som nu vaknat ur sin tidigare törnrosasömn. Regeringen har också vaknat och vidtagit en hel del åtgärder. Sålunda fick vi häromdagen en proposition, nr 28, med förslag till miljöskyddslag, vilken jag tycker understryker vikten av att den fråga vi här diskuterar blir löst på ett bättre sätt än vad utskottsmajoriteten föreslår. I lagen föreskrivs i 7 § direkt att avloppsvatten av visst angivet slag inte får utsläppas i vattendrag. Som en andra punkt upptas pressaft från siloanläggning och som en tredje punkt urin från djurstall. Vid remissbehandlingen framhölls bl.a. av RLF, att de allra flesta fall där nu gällande förbud ej åtlytts berott på att man ännu ej kunnat anvisa några tekniska lösningar, som från den enskildes ekonomiska synpunkt kan användas. Man ställer sig därför tveksam inför en skärpning av lagstiftningen. Vattenvärnet är inne på samma tankegång. Man hävdar att förbudet mot utsläpp av pressaft och av urin varit verkningslöst inte bara på grund av bristande övervakningsmöjligheter utan också av brist på verkligt effektiva metoder för att oskadliggöra produkterna. Vidare behandlas förekomsten av allt fler stora djurfarmer, svingårdar m.m., och därigenom uppkommande problem. Att det skall vara totalförbud mot utsläpp från dessa är enligt Vattenvärnets åsikt självklart, men man framhåller också att det måste ges anvisningar om hur det skall förfaras med detta avfall på ett praktiskt, ändamålsenligt och hygieniskt tillfredsställande sätt. Det är alltså största anledning att låta den aktuella verksamheten fortsätta och att ge den riktiga former.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
Herr talman! Herr Hedin sade att han var glad för att man nu hade vaknat ur sin törnrosasömn i fråga om naturvården. Han räknade också upp vilka han syftade på, och dit räknade han även regeringen — jag vet inte om oppositionen har vaknat ännu. Herr Hedin skall emellertid komma ihåg att det inte är fråga om något nyvaknat intresse från socialdemokratiska partiet. Om herr Hedin någon dag när han inte har så mycket att göra vill roa sig med att läsa propositionen om den nu gällande strandlagen och den debatt som fördes om denna proposition här i kammaren, skall herr Hedin bli varse var högern den gången stod. Vi på socialdemokratiskt håll tyckte då att det var en viktig naturvårdsåtgärd att göra stränderna tillgängliga för alla. Ni på högerhåll skall däremot inte slå er för bröstet och säga att det är ni som går före när det gäller naturvården. Jag vill minnas att herr Hansson i Skegrie var en av dem som delade vår uppfattning och han skall i så fall ha en eloge för detta ställningstagande, som var förståndigt. Herr Hedin vill jag dock som sagt råda att vid tillfälle läsa den nämnda propositionen och debatten om den för att få en inblick i högerpartiets agerande. Från högerhåll framhölls då vilka oerhörda ingrepp som skulle göras i den enskilda äganderätten om lagen antogs. Vi lyckades få majoritet — jag tror med herr Hanssons i Skegrie hjälp — för att genomföra denna lag, vilket varit till gagn för den stora allmän heten. Det är några stora markägare — herr Hansson är nog liksom jag medveten om detta — som har fått stryka litet grand på foten för att vi skulle få tillgång till dessa naturvärden. Herr Hedin menade alltså att vi nu äntligen hade vaknat. Men om herr Hedin själv vill avbryta sin vinterdvala och hugga in i arbetet, skall han bli varse att det i fortsättningen finns uppgifter även för moderata samlingspartiet i detta sammanhang. Jag vill återgå till förevarande punkt, som i viss mån även berördes av herr Hedin, och framhålla att vi när vi icke velat tillstyrka motionsyrkandena icke för ett ögonblick, herr Hansson i Skegrie, velat bestrida forskningens betydelse på detta område. Vi har varit med om att öka anslaget med 2,5 miljoner kronor. Och vad konsulenttjänsten beträffar, så har ju denna givits mycket låg prioritet av högskolan. Därvidlag befinner vi oss alltså i ganska gott sällskap, när vi har en annan uppfattning än herr Hansson i Skegrie. Vi har alltså förordat en ökning av anslaget till naturvårdsforskningen med 2,5 miljoner kronor — vi tror att en sådan ökning vore värdefull. Och jag delar herr Hanssons i Skegrie uppfattning att vi med alla de medel som står till vårt förfogande skall försöka behålla de forskare som behövs på detta område. Men ge mig bara ett exempel på när en motsatt uppfattning hävdades av regeringen! Herr Hansson i Skegrie ironiserade över att utskottet åberopat sitt utlåtande över de motioner som var föremål för diskussion förra året. Han säger att det inte är mycket att åberopa och att vi inte står på saklig grund.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

Herr talman! Herr Persson i Skän ninge säger att det inte är fråga om något nyvaknat intresse och tar som exempel strandlagen. Men jag förstår inte riktigt vad den har i sammanhanget att göra. Jag tror att det i och för sig var bra att strandlagen infördes. Jag var inte med själv på den tiden — 1950 och 1952 — men såvitt jag vet var vårt parti inte principiellt emot strandlagen, utan det var rättssäkerhetsfrågorna och ersättningsfrågorna som partiet ville lösa på ett något annorlunda sätt än som då beslutades. Jag har inte heller sagt att »det nyvaknade intresset» är något speciellt för socialdemokraterna. Jag uttalade mig generellt — jag tror att detta gäller för alla partier och att det inte är särskilt fruktbart att hävda att man i det och det partiet först visade intresse för dessa frågor. Vi bör alla erkänna att vi tidigare inte ägnat miljövården det intresse som den är värd. Men desto mera glädjande är det att alla partier nu är på alerten och visar ett högst betydande intresse.
Herr talman! Herr Persson i Skänninge förstår att lägga orden väl när han säger sig vara glad över att jag delade socialdemokraternas uppfattning i fråga om strandlagen. Ja, herr Persson i Skänninge, vi var faktiskt helt överens den gången — det gällde socialdemokrater, folkpartister och centerpartister. Och det är riktigt som herr Hedin säger att högern i princip inte var emot strandlagen, men högern ville hellre lösa frågan via byggnadslagstiftningen. Det var skillnaden. Herr Persson i Skänninge säger — och jag är ledsen att jag måste rätta honom på den punkten — att lantbrukshögskolan har givit de två aktuella tjänsterna låg prioritet. Nej, herr Persson i Skänninge, lantbrukshögskolan har faktiskt givit dessa tjänster hög prioritet. Däremot har utskottet skrivit att en tjänst som statskonsulent i lant brukets byggnadsfrågor givits låg prioritet. Herr Persson i Skänninge blandar alltså ihop de två forskartjänsterna med tjänsten som statskonsulent i lantbrukets byggnadsfrågor. Det är den sistnämnda som givits låg prioritet. Vidare upprepade herr Persson i Skänninge att anslaget till forskningsuppgifter inom naturvården etc. ändå föreslås ökat med 2,5 miljoner kronor. Men det löser på intet sätt problemen beträffande dessa två tjänster. De löses endast på det sättet att man ger dessa tjänster den tryggare ställning som reservanterna vill att de skall få. De ökade anslag som i år anvisats ytterligare berör inte dessa tjänster; de blir inte ett dugg bättre därför. Med en sådan motivering för avslaget står vi nästa år i precis samma situation som i dag. Dessa tjänster fortfar att existera från 1 juli till nästa 1 juli utan någon trygghet för att kunna fortsätta. Herr talman! Jag får nog säga att det var en mager argumentering som utskottets talesman här har kommit med. När man grundade sitt avslagsyrkande förra året på felaktiga utgångspunkter, borde man vid detta tillfälle ha hittat på någon starkare motivering.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie säger att det var en mager motivering som utskottets talesmän här kom med. Vi får väl vänta och se om kammaren anser detsamma som herr Hansson i Skegrie om motiveringen. Om jag sade att det var en tjänst som statsagronom som lantbrukshögskolan icke hade prioriterat var detta oriktigt, eftersom det var fråga om en tjänst som statskonsulent. Men ett fel får man göra, och rättar man sedan till det blir allt bra. derata samlingspartiet blev jag litet förvånad över. Herr Hansson i Skegrie framhöll att högern nog ville lösa frågan om strandrätten fastän på annat sätt med hjälp av byggnadslagstiftningen 0. S. V. Nu kan man undra varför vi skall ta upp den saken i detta sammanhang. Jo, det finns all anledning att göra det. Om vi skall skapa en miljö, i vilken människan skall kunna leva och verka, kommer vi också in på dessa problem. Herr Hansson i Skegrie kanske trots all den tyngd av arbete som åvilar honom får tid att friska upp sitt minne, och då rekommenderar jag honom att läsa protokollet från den hetsiga debatt som fördes här i kammaren just när strandlagen antogs. Han skall då komma underfund med att det försvar han i dag presterade för moderata samlingspartiet var litet onödigt. Kanske räknar herr Hansson med att detta parti i likhet med folkpartiet skall bli uppköpare av halmhattar till nästa val. — Jag vet annars inte vilken anledningen kan vara till att man försöker flirta in sig så. Men högern har inte haft något intresse av naturvården och det var därför jag tog upp frågan om strandlagen när herr Hedin gjorde gällande att inte heller vi på vårt håll skulle ha haft något intresse av naturvården. Herr Hansson i Skegrie kom in på en annan fråga, om vilken jag bara skall säga ett par ord. Han nämnde att vi i detta land måste få fram en proteinrik odling. I det avseendet delar jag herr Hanssons åsikter. När vi skall behandla punkt 17 i detta utlåtande gissar jag att fru Sundberg, om hon då befinner sig i kammaren, kommer att ta upp dessa frågor. Hon har en motion om en ökning med 500 000 kronor utöver vad Kungl. Maj:t har anslagit. Säkerligen kommer hon att ta upp hela detta problemkomplex. Utskottet har emellertid här skrivit på ett sätt som inte kan missförstås, ty vi delar den uppfattningen att det finns anledning att stimulera en odling av proteinrikt foder.

Herr talman! Jag tycker nog att denna sak är alltför viktig för att debatten skall föras på »halmhattsnivå». Herr Persson i Skänninge blev illa berörd över att jag skulle ha uppträtt som något slags försvarsadvokat för moderata samlingspartiet. Det är i så fall första gången detta har hänt, och ett sådant felsteg må vara förlåtet. Men jag har den uppfattningen att rätt skall vara rätt även i en riksdagsdebatt. Herr Persson i Skänninge förlitar sig på att kammaren kommer att säga sin mening om utskottets argumentering. Tyvärr har kammarens ledamöter inte varit inne och lyssnat på den magra argumentering som herr Persson i Skänninge har fört och inte heller på den starka argumentering som det enligt min mening finns möjlighet att föra för reservationen.

Herr talman! Eftersom herr Persson i Skänninge har tagit upp frågan om strandlagen vill jag gärna förklara, att jag delar hans uppfattning att det var värdefullt att vi fick denna lagstiftning. Jag vill också helt stillsamt erinra om att den meningsriktning som jag företräder när den infördes stod på den positiva sidan. Jag vill tillägga att de båda ämnesområden som berörs i den punkt vi nu diskuterar är så betydelsefulla, att det finns mycket starka skäl för ett bifall till reservationens yrkande. Herr Hansson i Skegrie har så vältaligt utvecklat de synpunkter som ligger till grund för reservationen att jag skall nöja mig med vad jag nu anfört och yrka bifall till reservationen 2.

Herr talman!

Herr talman! Vid de nyss avslutade jordbruksförhandlingarna har som vanligt vårt lands överskottsproduktion utgjort en viktig faktor vid bedömningen av jordbrukets lönsamhet. De senaste årens utomordentligt goda skördar har fått till resultat att trots att stora arealer åkerjord nedlagts, så har den totala produktionen på intet sätt minskat, och avsättningssvårigheterna är fortfarande minst sagt besvärande. I debatten om vår överskottsproduktion glömmer man ofta bort att Sverige också importerar en avsevärd mängd vegetabilier. Jag syftar då i första hand på vår stora import av proteinrikt kraftfoder, vilken import uppgår till ett värde av nära en kvarts miljard kronor. Denna import är nödvändig, eftersom vi själva inte lyckats framställa ett tillräckligt högvärdigt kraftfoder för vår animalieproduktion. Denna produktion har under de senare åren i allt högre grad baserats på importerat proteinfoder. Skulle allt detta foder produceras inom landet — än så länge en hypotetisk tanke men icke desto mindre fascinerande — skulle närmare 200 000 hektar kunna överföras från spannmålsodling till odling av olika slags baljväxter, och hela vårt fodersädsöverskott skulle försvinna. De ekonomiska konsekvenserna av detta skulle för jordbruket vara av utomordentligt stor betydelse. Proteinets betydelse ur näringssynpunkt har länge varit känd. Inte minst har våra erfarenheter från livsmedels situationen i u-länderna — där felnäring, d. v. s. en alltför proteinfattig kost, utgör ett större problem än svälten — gjort oss medvetna inte bara om betydelsen av en riktigt sammansatt kost utan också om det moraliskt förkastliga i att importera kraftfoder från länder där invånarna lider av proteinbrist. Jag vill också erinra om att Förenta Nationerna i sina olika organ har tagit upp just frågan om världens proteinförsörjning. Jag har i denna kammare väckt en motion med krav på ett ökat stöd till Sveriges utsädesförening. Den forskning som där bedrivs är av utomordentligt stor betydelse just ur proteinförsörjningssynpunkt. Det är för mig en stor glädje att jordbruksutskottet i sitt utlåtande — jag vågar säga för första gången — ger uttryck för sin uppfattning om betydelsen av att Kungl. Maj:t, berörda myndigheter och forskningsorgan verkligen ägnar frågan om en förbättrad proteinförsörjning stor uppmärksamhet. Därtill uttalas en önskan att medel i tillräckligt stor utsträckning skall ställas till växtförädlarnas förfogande. Detta önskemål gäller också verksamheten vid Weibullsholm och Algot Holmberg och Söner. Det är endast växtförädlingen och växtodlingsforskningen som ensamma kan lösa dessa problem. För jordbruksutskottet var det utomordentligt intressant att under en resa förra sommaren till dessa växtförädlingsanstalter få dessa frågor närmare belysta. Ärter och vicker har länge odlats. Nu har ett nytt intresse knutits till våra möjligheter att odla sojabönor. Inte minst har Algot Holmberg och Söner här åstadkommit resultat som visat sig häpnadsväckande goda och även resulterat i export av utsäde. Vid Svalöv har man lyckats få skördar på uppemot 60 deciton per hektar. Man måste emellertid bedriva en intensiv växtförädling, bl.a. därför att man måste få fram tidigare sorter; en sen skörd minskar proteinhalten. Men inte minst viktigt är det att man får fram en hög halt av essentiella aminosyror. Det visar sig nämligen att proteinproblemet inte — som man länge trott — endast är ett kvantitativt problem utan kanske i än högre grad ett kvalitativt. Vid ett ökat proteininnehåll tycks det dessutom vara så, att äggviteämnets kvalitet bedömd efter aminosyresammansättningen sjunker, ett förhållande som man på allt sätt försöker komma till rätta med. Man ägnar sig också åt undersökningar av oljeväxternas frön. Man vet att en intensiv växtförädling även därvidlag verkligen kan resultera i en kraftig förbättring av foderkvaliteten. Man arbetar på att höja oljeväxternas värde som proteinkälla samtidigt som man vill göra dem lämpliga för att till större del ingå som råvara vid svensk margarintillverkning. Herr talman! Jag har velat beröra några drag i den växtförädlingsverksamhet som i dag bedrivs i Sverige. Jag vill än en gång säga att jag är glad över att utskottet insett vikten av att även den forskning, som så att säga gäller vårt dagliga bröd, får allt tänkbart stöd. Til syvende og sidst är det så, att det inte längre är vårt jordbruks kvantitativa problem som är de förhärskande, utan de kvalitativa: inriktningen av produktionen och kvaliteten på det vi producerar. Jag är medveten om att svenskt jordbruk nu är inne i en tid av nytänkande.

Herr talman! Även under denna punkt i utskottets utlåtande behandlas frågan om forskningen inom jordbruket, nämligen bidraget till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling. Det gäller Weibullsholm och Algot Holmberg och Söner. Till punkten har fogats en reservation; skillnaden mellan reservanterna och utskottsmajoriteten är av ekonomisk art. Vi reservanter stöder motioner som fullföljer anslagsäskandena från MWeibullsholm och Algot Holmberg och Söner. I reservationen yrkas på ytterligare 295 000 kronor i bidrag till dessa båda institutioner — 205 000 kronor till Weibulisholm och 90 0009 kronor till Algot Holmberg och Söner. Anledningen till att vi har reserverat oss till förmån för motionerna är att vi ansett dem vara välmotiverade och väl underbyggda; vi har ansett det angeläget att stödja den forskning som bedrivs vid dessa institutioner. Svenskt jordbruk befinner sig i dag och har under en längre tid befunnit sig i en dynamisk utveckling. Detta gäller bl.a. rationaliseringsverksamheten, såväl den yttre som den inre. Men det räcker inte med rationaliseringar för att svenskt jordbruk skall bli verkligt slagkraftigt. Det krävs också, såsom har anförts av många talare vid behandlingen av föregående punkter, att vi offrar mer på forskningen. Vi har, som fru Sundberg nyss underströk, vissa överskottsproblem. Men vi har också vissa underskottsproblem. Om vi med forskningens hjälp kan få fram en produktion av de rätta sorterna, så kan vi pressa ned överskottet på brödsäd genom att öka odlingen på de områden där vi har underskott, exempelvis på proteinområdet. Låt mig gå förbi växtförädlingsanstalten i Weibullsholm, eftersom jag vet att min partikamrat Josefson i Arrie som är motionär har begärt ordet och kommer att tala om den. Låt mig i stäl let anföra några synpunkter på Algot Holmbergs verksamhet. Bidraget till Algot Holmberg och Söner har varit oförändrat 30 000 kronor i flera år, vilket ju i realiteten betyder att bidraget har minskat varje år. På grund av den fortgående inflationen har bidraget urholkats, och man kan konstatera att de 30 000 kronorna i dag är betydligt mindre värda än de var den dag bidraget lämnades för första gången. Jag vill påstå att det är mycket värdefullt att Algot Holmberg och Söner får ett stöd, så att företaget kan bedriva en riktig, praktisk växtförädling. Jag gör det därför att jag vet att odlingsbetingelserna är helt olika i olika delar av vårt land. Vi har stora speciella problem i Mellansverige, och det är åt de problemen Algot Holmberg och Söner speciellt har ägnat sig. För att bara nämna något exempel: vi har när det gäller odling av brödspannmål besvärligt med mältningsskador i Mellansverige — problem som Algot Holmbergs speciellt har intresserat sig för. Vi kan mycket väl bedriva spannmålsodling även i Mellansverige, men det är angeläget att genom fortsatt forskning få fram de rätta sorterna av de olika spannmålsslagen. Algot Holmberg och Söner har lagt ned mycket arbete på den saken, och om företaget fick ett ökat anslag skulle det kunna intensifiera sitt arbete. Det är med anledning av det jag här har anfört som jag har sällat mig till reservanterna, och jag yrkar bifall till reservationen 3 vid punkt 18.

Herr talman! Under denna punkt i jordbruksutskottets utlåtande behandlas också ett par motioner där det begärs en höjning med 205 000 kronor av anslaget till den praktiskt vetenskapliga verksamhet som bedrivs vid Weibullsholm. Det är ett för det svenska jordbruket och för hela det svenska folkhushållet mycket betydelsefullt arbete som bedrivs på Weibullsholm, och detta arbete har också givit goda resultat — det visar inte minst den stora andel av försålt utsäde som de på Weibullsholm framdragna sorterna utgör. Enligt den officiella statistiken utgörs inte mindre än 90 procent av försålt utsädesvete av sorter, framställda på Weibullsholm; för kornet ligger motsvarande siffra vid cirka 80 procent. Men även om goda resultat uppnåtts fordras ändå en fortsatt intensiv verksamhet för att få fram bättre sorter och jämsides med detta stärka och öka motståndskraften mot växtsjukdomar. Det är inte minst på resistensförädlingens område som det i dag bedrivs en intensiv forskningsverksamhet. Jag kan anföra ett exempel från mitt eget län. Vi har där vid ett par tillfällen haft mycket svåra angrepp av mjöldagg på stråsäd och speciellt kornet. De har medfört en skördeminskning på upp till 15—20 procent därest inte bekämpning med kemiska preparat har tillgripits. Vi är väl alla överens om att man bör begränsa de giftiga medlens användning, och kunde man få fram resistenta sorter i större utsträckning skulle det ha betydelse i båda de avseenden jag här nämnt. Ett annat område där det i dag är ytterst angeläget att åstadkomma en intensifiering av verksamheten gäller försöken att få fram fodersäd som innehåller en högre halt av protein och protein av högre kvalitet. Frågan har redan berörts i två tidigare anföranden och jag instämmer helt i vad som där sades. I dagens läge där vi har stora överskottsproblem beträffande fodersäden är det olustigt att tvingas importera ett mera högvärdigt proteinfoder. Också på detta område bedrivs en omfattande verksamhet på Weibullsholm för att förbättra såväl proteinhalten som proteinkvaliteten. Detta arbete utförs både på befintliga sorter och för utveckling av nya, ur dessa synpunkter mera odlingsvärda foderväxter. Jag skall inte fortsätta min argumentering utan vill nu bara understryka vad som sägs i den till utlåtandet fogade reservationen i den här frågan av herr Skårman m.fl. Det heter där: »Det är enligt utskottets mening angeläget att bidragsgivningen för nämnda ändamål blir så avpassad att verksamheten alltfort kan bedrivas effektivt och på samma kvalificerade nivå som hittills.» Jag vill helt instämma med utskottsreservanterna i denna fråga. Utskottets majoritet hänvisar i sitt yttrande till vad som sagts i utlåtandet under punkten 17 beträffande anslag till Sveriges utsädesförening. Jag förmodar att man med detta avser den växtförädlingsverksamhet som bedrivs för att få fram en mer proteinhaltig fodervara.

Trots detta positiva uttalande anser jag ändå att riksdagen borde biträda den höjning av anslaget som utskottsreservanterna föreslår. Med detta, herr talman, ber jag få yrka bifall till den under punkten 18 i utskottsutlåtandet fogade reservationen av herr Skårman m.fl.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten men vill i anledning av de motioner som väckts beträffande högre anslag säga några ord under den här punkten. Motiveringen och bakgrunden till vår motion har herr Josefson i Arrie redogjort för och jag skall därför inte gå in mera på detaljer. När det gäller Algot Holmberg och Söner AB har vi diskuterat detta företag och dess möjligheter under åtskilliga år i denna kammare. Sedan företaget övertogs av Weibullsholm har en än starkare inriktning skett på att förbättra kvaliteten på sojabönor och jag vill tillägga att det gäller inte bara för odlingarna i Sydsverige; man har även haft stor framgång med odling i Mellansverige. Jag tycker det är utomordentligt betydelsefullt att detta företag ges möjligheter att fortsätta och utvidga de försök det bedriver på detta område. Därför är företaget i hög grad beroende av betydligt ökade bidrag från staten. Detta är bakgrunden till att moderata samlingspartiets ledamöter här velat ansluta sig till en reservation som även innebär krav på högre anslag till Weibullsholm och inte stöder jordbruksutskottets hemställan. Det är mig en glädje att få yrka bifall till reservationen under punkten 18. Motiveringen och synpunkterna på betydelsen av växtförädlingsarbetet har jag ju i övrigt nyss lagt fram för kammaren.